Fru talman! Luciano Astudillo har frågat mig om jag avser att ta några initiativ för att säkerställa att den som är eller riskerar att bli långtidsarbetslös garanteras plats i jobb och utvecklingsgarantin och vilka åtgärder jag i så fall ämnar genomföra. Jag har tidigare besvarat en skriftlig fråga om detta, och svaret är fortfarande att jag inte avser att vidta några ytterligare åtgärder i nuläget. Det finns inget i dag som säger att det råder resursbrist i förhållande till att Arbetsförmedlingen ska kunna ge plats för de personer som är målgruppen för jobb och utvecklingsgarantin, även om Luciano Astudillo påstår det. De volymer som Luciano Astudillo refererar till är för övrigt hämtade från en tidningsartikel och är inte planerade utifrån brist på resurser för jobb och utvecklingsgarantin. Det är en preliminär planering som Arbetsförmedlingen gjorde bland annat i syfte att säkerställa starten av jobb och utvecklingsgarantin utifrån avvecklingen av den tidigare aktivitetsgarantin. Arbetsförmedlingen har inte låst volymerna för jobb och utvecklingsgarantin. Jag tycker det är mycket anmärkningsvärt att Luciano Astudillo på så lösa grunder påstår att det har skett en neddragning av antalet platser inom jobb och utvecklingsgarantin. Den senaste veckan var det över 34 000 personer i jobb och utvecklingsgarantin. Det innebär att det nu är flera än de 32 000 deltagare som Luciano Astudillo påstår att Arbetsförmedlingen endast har resurser till. Jag avser inte att vidta några åtgärder utifrån Luciano Astudillos frågeställningar.
Fru talman! Jag vill tacka arbetsmarknadsministern för svaret, men jag är inte alls nöjd med det. Det är kort, det är oengagerat och något nonchalant. För bakom min frågeställning finns en genuin oro att man på arbetsförmedlingarna i dag kanske inte kommer att klara av den viktigaste uppgiften som finns, att hjälpa dem som fortfarande väntar på sin chans, att hjälpa dem som under lång tid varit arbetslösa, att se de individer som i dag finns och hamnar i jobb och utvecklingsgarantin. Om det är något som är mycket anmärkningsvärt här i dag är det just svaret jag fått. Det är kort, oengagerat och nonchalant. När Ams gör sin prognos på de här 32 000 platserna är det utifrån högt satta ambitioner att kunna hjälpa de här individerna, att ge den coachning, det stöd de behöver för att kunna få ett jobb. Erfarenheter visar, och det vet ministern själv, att genom individuellt stöd, genom att varje arbetsförmedlare får en rimlig grupp att jobba med, 15-20, kan även den här gruppen komma ut i arbete. Men det behövs mycket jobb och mycket resurser för det. Följaktligen har sittande regering också lovat flera gånger under hela förra året att i jobb och utvecklingsgarantin ska det finnas 15-20 individer per coach, per arbetsförmedlare. Det är ett löfte. Det är ett löfte som ni sviker. När Littorin här stoltserar i sitt svar och säger att den senaste veckan var det 34 000 i jobb och utvecklingsgarantin, alltså 2 000 mer än de 32 000 som Ams gjorde en prognos för, blir det fler människor man ska stötta med samma mängd pengar. Då sviker man löftet om 15-20 deltagare per coach. Då hjälper man inte dem som står längst från arbetsmarknaden. Är det inte så, Littorin, att ni svikit löftet om individuellt stöd, coachning, vägledning till dem som står längst från arbetsmarknaden? Om det inte är så, vilken arbetsförmedling i Sverige i dag lever upp till det löfte som ni har satt om 15-20 deltagare per arbetsförmedlare? Ge mig exempel på de arbetsförmedlingarna!
Fru talman! Kort, oengagerat och nonchalant. Så heter det alltid från Luciano Astudillo när jag inte säger vad han vill höra. Återigen: 38 500 till sommaren i jobb och utvecklingsgarantin, sade Arbetsförmedlingen i januari. Det är en rättighet. Den rättigheten finns det belopp satta till som bygger på de prognoser som vi har lagt upp. Det är inga konstigheter. I de prognoserna och i den beräkningen ligger 15-20 deltagare per coach. Det finns det resurser till: 12,6 miljarder till jobb och utvecklingsgarantin och jobbgarantin för unga. Där ryms alla de som finns där i dag och de som vi ser i prognoserna fram till sommaren, med 15-20 personer per coach. Det är precis så det är. Det är inte överallt som det ser ut så i dag. Det är helt korrekt. Vi har ju precis satt i gång sedan sommaren. Men de resurser som är nödvändiga finns, och de prognoser som är gjorda bygger på just detta. Att bygga hela interpellationen på en tidningsartikel tycker jag faktiskt är under Luciano Astudillos värdighet.
Fru talman! Det handlar inte bara om en artikel. Det handlar om en verklighet som jag möter när jag besöker Helsingborgs arbetsförmedling, när jag åker till Borås och pratar med arbetsförmedlingen där eller i Söderhamn där jag var för två veckor sedan. När jag frågar dem hur det nu blir med jobb och utvecklingsgarantin, om de lever upp till att det är 15-20 deltagare per handläggare skrattar de åt mig, Littorin, eller ler och säger att det är helt omöjligt, för utifrån de resurser som de har fått tilldelade arbetsförmedlingen kan de inte klara av det. Det är verkligheten. Det är det som händer där ute, att ni inte satsar på de människor som behöver extra stöd nu. Det går inte ihop. Ni har ju dragit ned på stödet till Arbetsförmedlingen. Samtidigt har ni lovat just det här. Det går inte ihop. Littorin är annars en av de, kanske tillsammans med Odell, mest frispråkiga ministrarna. Han kan ta i lite bombastiskt när han försöker beskriva den politik som han vill stå för. När det är lite jobbigt och motigt är han inte sen att leverera det. I höstas var det en sådan period. Då var Littorin ute och sade att det inte alls var det roligaste han hade gjort att vara statsråd. Han kände sig ensam, beskrev han. Nu känns det lite som att Littorin försöker ta nya tag efter jul och nyårsuppehållet. Han försöker stråla lite, och i artikeln i tidningen Arbetsmarknad - det är en annan artikel - använder han det bombastiska språket igen: Nu är det dags att hjälpa dem som ingen jäkel - ursäkta, fru talman - har brytt sig om. Nu är det deras tur. Men, herr Littorin, deras tur har det varit rätt länge. Först gav ni er på dem genom att försämra deras inkomsttrygghet, genom att dra ned det stöd som arbetsmarknadspolitiken ändå innebär. Och nu är det deras tur. Nej, så är det ju inte. Framför allt: Var finns de arbetsförmedlingar, Littorin, som har 15-20 deltagare per handläggare? Nämn dem för mig här!
Fru talman! Det är som vanligt när man debatterar med Luciano Astudillo. Det är anekdotiska referenser, halva personangrepp och vad det nu kan vara. Jag blir rätt matt. Deras tur har det varit rätt länge, säger Luciano Astudillo. Man vad hände under de tolv år då Luciano Astudillos parti hade makten? Då växte, nästan tredubblades, antalet förtidspensionärer, som ni stämplade ut i utanförskapet utan att bry er ett dugg om dem. Så kom igen nu! 12,6 miljarder finns det till jobbgarantin för unga och till jobb och utvecklingsgarantin. I det är det med de prognoser som finns beräknat att det ska vara 15-20 personer per coach. Det finns ingen som helst anledning att tro eller säga att det inte kommer att vara på det sättet. Jag är medveten om att det inte alltid överallt är på det sättet exakt just nu. Det är helt korrekt. Och det är det naturligtvis av två skäl: dels därför att jobbgarantin för unga är relativt ny och har funnits sedan den 1 december, dels därför att vi har haft en stor omorganisation på Arbetsförmedlingen som naturligtvis ännu inte har satt sig. Den är inte ens två månader gammal. Men resurserna finns, Luciano Astudillo. Nästa gång kanske vi kan ta en utgångspunkt som inte bara bygger på en anekdotisk uppgift i en tidningsartikel.
Fru talman! Och det är som vanligt när man debatterar med herr arbetsmarknadsministern. Jag blir också väldigt matt. Så fort han blir lite pressad börjar han prata om oss socialdemokrater och vad vi har gjort och inte har gjort, trots att han nu har suttit vid makten i ett och ett halvt år, trots att alla därute i verkligheten ser konsekvenserna av den borgerliga politiken. Man sålde ett Sverige man ville skapa med jobbersättning, som i slutändan handlar om att bekämpa de arbetslösa. Det är det Sverige vi ser växa fram, ett hårdare och kallare Sverige. Det är därför opinionen straffar er så hårt. Det var en berättelse när ni gick till val. Vi är nästan lite som Socialdemokraterna, bara med lite fler jobb, sade ni. Men det är ett helt annat Sverige som växer fram, hårdare, kallare, där man ger sig på sjuka och arbetslösa. Så är det ju, Littorin! Jag blir så matt. Det finns en annan grej som Littorin också alltid gör när han blir lite pressad. Han tar upp lite siffror - en miljard hit och ett par miljarder dit - och tror att det skulle vara lösningen. Men åk ut och prata med de långtidsarbetslösa! Åk runt till de arbetsförmedlingar där jag har varit och diskuterat vad vi behöver bli bättre på. Lyssna in! Hur många av de arbetsförmedlingarna har 15-20 deltagare i jobb och utvecklingsgarantin? Det har ni lovat. Er statssekreterare lovade det, för övrigt också i tidningen Arbetsmarknaden. Inga! Så är det i dag. När Littorin lämnar interpellationsgolvet och ger plats för Anders Borg, passa då på att be honom om lite extra pengar och extra resurser för att hjälpa de människor som står längst bort från arbetsmarknaden trots den konjunktur vi är i.
Fru talman! Jag kan nog använda samma slutanförande i varje interpellationsdebatt med Luciano Astudillo, eftersom han alltid använder samma slutinlägg, nämligen att allt är raserat och allt är fel och vad det nu kan vara. Vi har den snabbast sjunkande arbetslösheten inom hela OECD-området. 150 000 personer har lämnat utanförskapet sedan vi kom till makten. Det motsvarar tre Borlänge eller tolv Söderhamn - det har ni hört förr. En person var fjärde minut har lämnat det utanförskap som ni lämnade efter er, kommit in på arbetsmarknaden och fått ett arbete att gå till. Det ni lämnade efter er var 553 000 förtidspensionärer, som har fått en stämpel i pannan av den förra regeringen: Ni hör inte hemma på arbetsmarknaden! Det kan du gäspa åt, absolut! Det var precis det ni gjorde i tolv år. Ni gäspade åt det, struntade i det och parkerade dem i utanförskapet. Det är rent ut sagt skamligt att ni inte har lärt er någonting på det och inte har någon politik som bekämpar detta utan bara munväder - med all respekt. Nu gör vi det vi ska. Vi ser till att försöka gång på gång med ett mål i sikte - full sysselsättning - och göra vad vi kan för att rätta till alla problem som ni ställde till med under era år vid makten.